Herr talman! Jag skall inte säga någonting i själva sakfrågan om sammanhållen nionde klass i grundskolan eller ej utan bara knyta en liten reflexion till själva proceduren i fortsättningen för detta ärende. Den organisation av grundskolans högstadium som vi för närvarande har är en konsekvens av ett fattat riksdagsbeslut. Så länge detta gäller får man väl finna sig i eller acceptera — vilket uttryck man nu vill använda — den organisationen. Av statsutskottets utlåtande kan inhämtas att skolöverstyrelsen i ett yttrande har sagt att man håller på med en läroplansrevision för grundskolan som är inriktad bl.a. på att genom en ändrad utformning av det nu mycket splittrade högstadiet göra det möjligt att bibehålla den sammanhållna klassen i årskurs 9. I detta sammanhang vill jag understryka vad jag inledningsvis sade, att organisationen har sin grund i ett riksdagsbeslut och att det svårligen kan åstadkommas en ändring av grundskoleorganisationen enbart genom en läroplansrevision som Kungl. Maj:t i och för sig behärskar. Jag förutsätter att när skolöverstyrelsens förslag föreligger och när det remissbehandlas i vanlig ordning får man i riksdagen tillfälle att ta ställning om man eventuellt vill ha en ändrad organisation av högstadiet.

Herr talman! Som bekant är det ibland inte så lätt att identifiera sig själv, än svårare är det att identifiera någon annan. Problemet om ett allmänt identitetskort har behandlats många gånger i olika sammanhang, och svårigheterna har tornats upp varje gång för att slutligen bli helt oöverstigliga, och med det har man låtit sig nöja. Nu har jag och herr Helge Karlsson råkat ut för ett nytt identifieringsproblem. Vi väckte motionen I:668 och föreslog att riksdagen skulle skriva till regeringen och be den överväga att utfärda nya anvisningar om hur ett körkort skall se ut. Vi tyckte att man i de anvisningarna kunde ta in bestämmelser om att körkort skall innehålla vissa uppgifter av medicinsk betydelse vid behandling av skador i samband med t.ex. trafikolycksfall. Identifieringsproblemet uppstår när vi finner att motionen lett till att medicinalstyrelsen rekommenderar att man skulle kunna förse körkorten med ett skyddsfodral, i vilket man skulle kunna förvara intyg på blodgrupp och liknande. Det är då sannerligen inte att vilja särskilt myckei på det hållet, måste jag säga. Man har ju helt enkelt tappat bort poängen i motionen, nämligen att en viss grupp människor — de som innehar körkort skulle kunna garanteras det skydd som vissa medicinska uppgifter innebär, genom att uppgifterna införs på körkorten. Vi har talat om bl.a. blodgruppsbestämning, men det finns också andra ting som är angelägna att presentera läkaren vid ett akutfall. Har man råkat ut för en trafikolycka kan det ju hända att det inte är så lätt att tala om vilka vaccinationer och liknande man har genomgått. Det är lätt att säga att man kan lösa problemet genom att bära på sig ett akutkort, t.ex. det som Länseken ger ut. Man kan ju till och med, om man har körkort, bära det i medicinalstyrelsens skyddsfodral! Men problemet är att vi inte skaffar oss detta akutkort i någon större omfattning. Det vore bra om hela folket hade en identifieringshandling som gav uppgifter även av det slag vi har talat om i vår motion, men både företagna undersökningar och initiativ liksom pågående undersökningar visar att svårigheterna är stora att få en sådan handling som gäller alla människor. Varför då inte börja med en eller fiera grupper? Vi tycker att de som har körkort vore en lämplig grupp, i synnerhet som översynen av körkor tens utformning och räckvidd nära förestår. Jag brukar, herr talman, inte tillhöra dem som anser att man i onödan skall belasta Kungl. Maj:t med skrivelser från riksdagen. I denna fråga är dock min uppfattning att det borde ha skett. Det kan inte vara fel att ge körkortsinnehavarna en liten förmån framför oss andra som inte har körkort.

Herr talman! I inledningen till sitt anförande berörde herr Lars Larsson själva kärnpunkten i denna fråga, nämligen svårigheten att åstadkomma en identifikationshandling som är tillförlitlig. Man kan väl hålla med herr Larsson om att det skulle vara mycket värdefullt med ett intyg eller liknande, av vilket det framgick vilken blodgrupp vederbörande tillhör. Men vilken form man än väljer för ett sådant intyg, stöter man genast på svårigheter. Man måste t.ex. förutsätta att intyget lätt förkommer, och vi har alla erfarenheter av att körkort är ett sådant intyg som ofta används av obehöriga såsom identifikationshandling. Detta kan i en katastrofsituation innebära risk för vederbörandes liv, om man skulle behöva se honom blod. Man har i medicinalstyrelsen pekat på dessa risker, men man har också talat om att man inte är helt utan hjälpmedel även om man inte ögonblickligen kan fastställa vilken blodgrupp en skadad person tillhör. Man har möjlighet att i en livshotande situation ge Rh-negativt blod av blodgrupp 0, och det kan ske utan föregående blodgruppsbestämning. Med hänvisning härtill och till att man i dag inte har möjlighet att åstadkomma en tillförlitlig identifikationshandling anser sig utskottet inte kunna biträda motionärernas förslag.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

Herr talman! Herr Tistad har interpellerat mig om vilka åtgärder som jag planerar för att effektivt motverka illegal införsel av narkotika. Tullkontrollen har under det senaste decenniet liberaliserats för att underlätta den legala resandeoch godstrafiken. Narkotikasmugglingen bör inte leda till en generell skärpning av denna kontroll. Eftersom narkotika är en lättgömd vara, skulle resultaten av en sådan skärpning bli av relativt litet värde och inte stå i rimligt förhållande till de olägenheter som skulle drabba den legala trafiken. Bekämpningen av den illegala införseln av narkotika bör därför ske främst på grundval av upplysningar som fås genom målinriktad inre spaning och genom utländska myndigheter. Dessutom måste den avse samtliga led i distributionskedjan. Verksamheten förutsätter således ett nära samarbete mellan tulloch polismyndigheterna. Rikspolisstyrelsen och generaltullstyrelsen har vidtagit åtgärder för att underlätta och effektivisera ett sådant samarbete. Som ett led i smuggelbekämpningen har inrättats ett centralt underrättelseorgan inom tullverket. Tullstyrelsen kommer att sätta upp ett antal spaningsoch visitationsgrupper, som är specialutbildade och särskilt utrustade för bekämpning av bl.a. narkotikasmuggling. Vidare pågår försök med vissa tekniska hjälpmedel för kontroll av transportmedel. När det gäller att motverka den illegala införseln av narkotika tillmäter jag även samarbetet med övriga länder stor betydelse. De nordiska ländernas tullmyndigheter har orienterats om de åtgärder som vidtagits i vårt land. Hit hörande frågor avses bli föremål för ytterligare överläggningar mellan de nordiska tulladministrationerna. Möjligheterna att effektivisera den internationella narkotikakontrollen kommer vidare — efter initiativ från svensk sida — att inom de närmaste månaderna behandlas i internationella tullsamarbetsrådet och i FN:s ekonomiska och sociala råd.

Herr talman! Jag ber att till statsrådet och chefen för finansdepartementet få framföra ett tack för svaret på min interpellation. Utvecklingen på narkotikafronten under senare tid tyder på att Sverige är utsatt för en organiserad bearbetning i syfte att här skapa en marknad för narkotika. Det finns anledning att tro att internationella storföretagare inom den illegala narkotikabranschen står bakom denna offensiv. Hittills har tyngdpunkten legat på centralstimulerande medel t.ex. preludin, och cannabispreparat eller haschisch och marijuana. Narkotika i egentlig mening, såsom morfin, heroin och kokain, har dess bättre förekommit i ringa omfattning, och antalet missbrukare av sådana droger är lågt. De som följt den internationella utvecklingen på detta område fruktar emellertid att också dessa farligare droger kan vinna insteg och ökad utbredning — ja, att vad som nu sker bara är en inledning till en ny offensiv som kommer att gå ut på att i vårt land skapa en marknad för de egeniliga narkotikapreparten morfin, heroin och kokain. Det är mot bakgrunden av den oroande utveckling som skett och de ännu mera oroande framtidsperspektiv som skymtar i hög grad angeläget att sätta in en motoffensiv på alla fronter mot det ökande narkotikamissbruket. Denna motoffensiv måste föras på djupet. Den främsta frontlinjen går i utlandet, och kampen måste föras i alla transport-, distributionsoch försäljningsled ända fram till den slutliga konsumenten. Härav följer att bekämpningen av den illegala narkotikahanteringen i första hand är en polisiär angelägenhet. Det är emellertid givet att den organisation som vi har för gränskontroll och förhindrande av olovlig varuinförsel, d.v.s. tullverket, måste ta del i narkotikabekämpningen och i möjligaste mån söka stoppa olovlig införsel av narkotiska ämnen. Man bör därvid hålla i minnet att narkotika, till skillnad från de klassiska smuggelvarorna sprit och tobak, är en föga skrymmande vara, som är lätt att gömma undan. Den är med andra ord lätt att smuggla, och att effektivt stoppa narkotikasmugglingen vid gränsen skulle kräva så rigorösa och omfattande övervakningsåtgärder att den legala utlandstrafiken skulle allvarligt hindras. Jag delar statsrådets uppfattning att en allmän skärpning av tullkontrollen därför inte är en framkomlig väg. Jag vill emellertid framhålla, att man bör vara uppmärksam på de luckor i kontrollen som existerar, så att man inte onödigtvis öppnar dörren om inte på vid gavel så på glänt. Som exempel vill jag nämna att de internationella flyglinjerna tillsammans med transithallarna på flygplatsen bildar ett världsomspännande nät som är undandraget reguljär kontroll av myndigheterna i de berörda länderna. I detta nät kan narkotikakurirerna röra sig fritt och på flygplatser och i flygplan lämna över sina varor till nya kurirer. Verkligt farlig blir denna brist på kontroll när man på en internationell linje tar även inrikes passagerare, såsom förekommer t.ex. på svenska delsträckor av internationella linjer. Dessa inrikes passagerare kan nämligen inte författningsenligt underkastas tullkontroll. Även om en allmän skärpning av tullkontrollen inte är aktuell, kan det vara nyttigt ait på vissa områden — jag har här pekat på ett — tänka om och måhända åstadkomma förbättringar. Det är också angeläget att man inom ramen för det tillämpade kontrollsystemet vidtar alla åtgärder som kan öka effektiviteten, exempelvis i form av tätare s.k. pådrag. Att trafiken och allmänheten därigenom sporadiskt kan bli utsatt för det obehag som är förenat med en mera ingående undersökning och kanske någon väntan kommer säkerligen att av de flesta bäras med jämnmod. Det är emellertid givet, och på den punkten är jag helt ense med statsrådet, att bekämpningen av den illegala narkotikainförseln måste bygga på upplysningar som erhållas genom målinriktad inre spaning och genom utländska myndigheter, som statsrådet uttrycker saken i sitt svar. Om man talar klarspråk är det väl så att tullen för sin målinriktade smuggelbekämpning när det gäller narkotika måste bygga huvudsakligen på upplysningar som den får från polisen, i Sverige och i utlandet. För att övervakningen skall bli effektiv krävs därför ett mycket intimt samarbete mellan tull och polis. Det måste förekomma en nära och förtroendefull samverkan på alla nivåer. All rivalitet måste bannlysas. När det gäller att stoppa den illegala narkotikainförseln kan tull och polis i förening bilda en mycket slagkraftig enhet. Jag tror inte att det är svårt att få till stånd en effektiv samverkan ute på fältet, om bara ett motsvarande samarbete kan etableras på central ledningsnivå. Statsrådet nämnde några åtgärder som tullstyrelsen vidtagit eller kommer att vidtaga för att effektivisera smuggelbekämpningen. Uppgifterna är sparsamma, och jag har förståelse för det, eftersom det knappast kan vara lämpligt att gå närmare in på dessa saker i en offentlig debatt. Jag vill därför inskränka mina kommentarer till att betona angelägenheten av att man tillvaratar den erfarenhet och speciella yrkesskicklighet som finns hos tullens personal, samtidigt som man beaktar det ökade utbildningsbehov som kan följa med en inriktning på nya uppgifter. Jag vill i detta sammanhang erinra om den utredning som verkställts rörande förundersökningsoch åklagarverksamheten i tullverket. I sitt nyligen avlämnade betänkande föreslår utredningsmannen en fastare organisation av spanings-, underrättelseoch utredningsverksamheten vid tullverket, där den främsta nyheten är inrättandet av en central tullkriminalgrupp under en befattningshavare med åklagarekompetens hos tullstyrelsen, knuten till styrelsens kanslibyrå. Det är givet att ett genomförande av detta förslag skulle innebära en välbehövlig förstärkning i avseende på ledningen och samordningen av tullverkets smuggelbekämpande verksamhet. Jag hoppas därför att statsrådet mot bakgrunden av den nuvarande situationen skall pröva aila vägar att snabbt förverkliga utredningens förslag. Slutligen vill jag med tillfredsställelse notera de åtgärder på det internationella planet som statsrådet redogjort för. Jag vill emellertid framhålla betydelsen av ett intimt samråd också på detta område med andra myndigheter såsom rikspolisstyrelsen och medicinalstyrelsen, så att de svenska insatserna för en bättre internationell kontroll i erforderlig omfattning samordnas. Med detta ber jag att än en gång få tacka statsrådet för svaret.

Herr talman! Herr Schött har frågat chefen för socialdepartementet, om han vill medverka till dels anordnande av en konferens för samordning av upplysningsverksamheten om = narkotikaproblemet, dels förstärkning av resurserna för vård av skolungdom som hemfallit åt narkotikamissbruk. Denna interpellation har överlämnats till mig att besvara. I ett interpellationssvar den 16 mars i år utvecklade jag min syn på behovet av åtgärder mot bruket av narkotika bland skolungdomar. Jag redovisade därvid ingående även de insatser som gjorts av skolöverstyrelsen, bl.a. innehållet i överstyrelsens samma dag utfärdade anvisningar till regionala och lokala skolmyndigheter. Sedan dessa anvisningar utfärdats har en intensiv verksamhet utvecklats, som bl.a. tagit sig uttryck i att en serie konferenser hållits, att upplysningsaktionerna är i full gång och att en särskild arbetsgrupp inom skolöverstyrelsen bildats. Syftet med herr Schötts första fråga är således tillgodosett. Jag erinrade vidare om att medicinalstyrelsens narkomanvårdskommitté överlämnat ett betänkande med förslag om att bl.a. förstärka vårdresurserna. Detta är dock en sjukvårdsfråga och alltså primärt en uppgift för sjukvårdshuvudmännen. Efter den remissbehandling av betänkandet som nu pågår blir det tillfälle att ta ställning i dessa frågor.
Herr talman! Först ber jag att till chefen för ecklesiastikdepartementet få framföra ett tack för svaret på den fråga som jag ställde till chefen för socialdepartementet. Det hör ju till det spännande här i huset att man aldrig vet vem som svarar på den fråga eller interpellation som ställs. Det hände i andra kammaren för kort tid sedan just i narkotikafrågan att fru Kristensson ställde en fråga till justitieministern och fick svar av socialministern. Jag frågade socialministern och får svar av ecklesiastikministern. Nåväl! Det väsentliga är inte vem som lämnar svaret på en fråga utan givetvis svarets innehåll, och med hänsyn till att narkotikafrågan i så hög grad berör skolungdomen är det ju ingenting onaturligt i att svaret lämnas av statsrådet Edenman. Min interpellation framställdes den 9 mars. Sedan dess har åtskilligt hunnit hända.

Allt tydligare har det också framgått att problemet berör inte bara storstäderna utan antagligen hela vårt land. I den senaste tidens tidningsrubriker träffar man således som narkotikasamhällen på <:exempelvis Karlskoga, Trollhättan och Vimmerby, ja till och med fridfulla Ljusdals köping figurerar i sammanhanget. Tydligen förekommer bruket av narkotika där vi minst anar det. Risken är därför stor att många tar för lätt på problemet och ej ägnar det tillräckligt intresse. Som framgår av interpellationssvaret har numera vissa betydelsefulla åtgärder vidtagits i narkotikafrågan från samhällets sida. Störst betydelse tillmätes härvidlag, som jag anser fullt riktigt, skolöverstyrelsens anvisningar för skolans myndigheter och personal om en serie åtgärder för narkotikabekämpandet bland ungdomen. Den i min interpellation efterlysta samordningen av åtgärderna bör också, som statsrådet påpekar, kunna nås genom den av skolöverstyrelsen tillsatta särskilda arbetsgruppen för narkotikafrågor — SNAR — som i samråd med kontaktmän hos ett 15-tal andra myndigheter och or ganisationer, bl.a. medicinalstyrelsen, rikspolisstyrelsen. Målsmännens riksförbund och SECO, skall ta initiativ och hålla kontakter. Med hänsyn till vad i svaret avslutningsvis anföres om att förstärkningen av vårdresurserna är en sjukvårdsfråga och alltså primärt en uppgift för sjukvårdshuvudmännen är det givetvis värdefullt att bland skolöverstyrelsens kontaktorgan ingår såväl Svenska landstingsförbundet som Svenska stadsförbundet. Alldeles nyss har vi påmints om ati flera statsråd har att ta befattning med narkotikafrågan i dess skilda aspekter. Utöver ecklesiastikministern och finansministern, som agerat här i dag, berörs även justitieministern och socialministern. Det är därför naturligt att uttala den förhoppningen att även dem emellan och mellan deras departement råder den samordning som är en absolut förutsättning för att vi skall komma till rätta med det verkligt bekymmersamma narkotikaproblemet. Snara, effektiva åtgärder erfordras för visso härför. Om jag förstått justitieministerns inlägg i debatten den 16 mars rätt, har väl riksdagen också att till höstsessionen emotse förslag om skärpta bestämmelser när det gäller olaglig import och illegal handel med narkotika. Det är ytterst angeläget att även vårdfrågan snarast möjligt kommer upp till behandling i riksdagen. Är statsrådet Edenman beredd meddela kammaren att proposition i ämnet kommer att lämnas till höstriksdagen? Till slut ber jag att än en gång få tacka statsrådet för svaret på min interpellation.

De förslag som lades fram i anslutning till den av interpellanten avsedda utredningen behandlades av skolöverstyrelsen och arbetsmarknadsstyrelsen våren 1965 efter sedvanligt remissförfarande. De båda myndigheterna anslöt sig i huvudsak till förslagen och beslöt att i samråd vidta en rad åtgärder. Skolöverstyrelsen sammanfattade myndigheternas överväganden och beslut i en promemoria som tillställdes länsskolnämnderna i juni 1965. I samband därmed uppdrogs åt nämnderna att i enlighet med vissa riktlinjer sörja för den regionala planeringen och genomförandet av åtgärderna på utbildningsområdet. Samtidigt lämnades i skrivelse till Kungl. Maj:t en redogörelsc för utredningen och för de åtgärder som de båda ämbetsverken beslutat vidta. I enlighet med utredningens förslag hemställdes också om Kungl. Maj:ts medgivande till lägre elevantal i särskilda yrkesskolkurser för hjälpklasselever än som gällde för reguljära kurser. Sådant medgivande lämnades i april 1966. Yrkesutbildning för hjälpklasselever sker dels i reguljära yrkesskolkurser, dels i särskilda kurser. Skolöverstyrelsen har vidtagit åtgärder för att främja yrkesutbildning i båda dessa former. I sin promemoria till länsskolnämnderna har Överstyrelsen beträffande dimensioneringen av utbildningen framhållit vikten av att ingen hjälpklasselev avvisas på grund av platsbrist samt att yrkesvägledning och övrig information bedrivs med sådan intensitet att heist ingen av dessa elever avstår från att skaffa sig yrkesutbildning efter den obligatoriska skolans slut. Beträffande de åtgärder som vidtagits för att skapa praktiska förutsättningar för den åsyftade verksamheten kan vidare nämnas följande. Särskilda kurser för undervisning av hjälpklasselever har utarbetats för konfektionssömmerskor, snickare, verkstadsmekaniker, tvättpersonal, hemtekniker, storhushållstekniker och expeditionsbiträden till vårdavdelningar. På området för kontor och handel finns kurser för kontors-, butiks-, lageroch expeditionspersonal. Samtliga kurser syftar till att utan omvägar utbilda eleverna för verksamhet inom det område kursen gäller. Man måste emellertid räkna med en studiegång i så pass lugn takt att dessa elever hinner mogna och utvecklas för yrkesverksamhet. Därför är tiden för de arbetslivsorien terande avsnitten väl tilltagen i kurserna. För lärare som i grundskola, yrkesskola eller omskolningskurser meddelar yrkesundervisning åt elever på hjälpklassnivå anordnas särskilda fortbildningskurser. Dessa kurser omfattar numera en termin. Hittills har cirka 200 lärare genomgått sådan fortbildning. Fortbildningsverksamheten planeras i fortsättningen omfatta cirka 100 lärare per år. I avsikt att underlätta övergången mellan skola och arbetsliv för de intellektuellt utvecklingshämmade eleverna har bl.a. följande åtgärder vidtagits. För att ge möjlighet till närmare kontakt med arbetslivet och även utrymme för kontakt med olika områden av detta kan för sådana elever tiden för praktisk yrkesorientering utökas från normalt tre till sex veckor. Den studieoch yrkesorienterande verksamheten skall yrkesvalsläraren svara för i samråd med klassföreståndaren. Om antalet specialklasselever i årskurserna 6—9 inom ett eller flera rektorsområden i en kommun Ööverstiger 36 tilldelas en av speciallärarna ett särskilt ansvar för det studieoch yrkesorienterande kontaktarbete som avser dessa elever. I den funktionen kallas denne lärare kontaktlärare. Uppgår antalet specialklasselever till lägst 93 kan en av yrkesvalslärarna tilldelas dessa elever. Efterkontakt med avgångna elever är vid sidan av kollektiv och enskild studieoch yrkesorientering en viktig uppgift för både yrkesvalslärare och kontaktlärare. Skolöverstyrelsen har i sin tidigare omnämnda promemoria till länsskolnämnderna vidare framhållit betydelsen av att anlagsoch intressetest används för bedömning av hjälpklasseleverna, att skolpsykologer, skolkuratorer och skolläkare ägnar dessa elever speciell omsorg särskilt då eleverna bor inackorderade på utbildningsorten samt att information lämnas eleverna och deras föräldrar såväl muntligen som genom tryckt material. Det har förutsatts att länsskolnämnderna i sin verksamhet på detta område skall samverka nära med länsarbetsnämnderna. I samma promemoria framhölls att erforderliga resurser för hjälpklasselevernas yrkesutbildning borde byggas upp under en period av fem år. En betydande ökning har redan skett av antalet sådana elever i särskilda yrkesskolkurser. Det finns för dagen inga uppgifter om huruvida en motsvarande ökning skett av antalet sådana elever också i reguljära kurser. Det är skolöverstyrelsens och arbetsmarknadsstyrelsens avsikt att nu undersöka i vilken utsträckning givna uppdrag och rekommendationer lett till resultat.

Herr talman! Samtidigt som jag enligt god sed tackar ecklesiastikminister Edenman för svaret på min interpellation ber jag att särskilt få uttrycka min tillfredsställelse med att jag fått del av svaret så tidigt att det varit möjligt att i lugn och ro studera det. Att ecklesiastikministern och jag är överens om att frågan om hjälpklasselevernas yrkesrådgivning och inlänkande på ett meningsfullt arbeie är av största betydelse inte bara för eleverna själva utan i hög grad även för samhället är nog inte så märkligt. Hur skulle man på denna punkt kunna ha en annan uppfattning? Om vi ett slag ser på hjälpklasselevernas situation måste vi förstå att just övergången från specialklassen i grundskolan med dess relativa trygghet till något nytt måste vara utomordentligt spännande och betydelsefull för eleverna. Många har motgångar och besvikelser i skolan bakom sig, som gjort dem motsträviga och ovilliga att fortsätta utbildningen. Andra har haft problem med sina föräldrar och syskon. Man ser ofta hur föräldrar reagerar negativt när barn blir satta i hjälpskola. Ofta får barnen höra att de är lata eller dumma i jämförelse med sina syskon eller jämnåriga kamrater. I en del fall tar föräldrakärleken sådana uttryck att barnen blir utsatta för överdriven ömhet och bortskämda. Man borde i stället behandla dem precis som andra barn under medvetande om att de gåvor naturen utrustat människan med måste vara olika såväl på det intellektuella som på det fysiska planet. Alla kan ju inte bli toppmän; många blir tyvärr handikappade. Det gäller att ge varje individ tillfälle att utveckla och i meningsfullt arbete utnyttja de möjligheter han eller hon har. Sist men inte minst får samhället i sin helhet gagnet därav. Skall eleven bli en nyttig kugge i samhället, eller skall han i sin egen hjälplöshet spåra ur och kanske utan egen förskyllan bli en onyttig och otillfredsställd medborgare, som samhället får ta hand om? Jag tror att man måste se frågan om hjälpklasselevernas yrkesrådgivning och arbetsanpassning i stor utsträckning från den synvinkeln. Min interpellation har tillkommit delvis på grund av några konkreta fall, som jag fått insyn i men som jag givetvis här inte kan ta upp till belysning. I några av dessa fall från ett par mellansvenska städer har bristande yrkesförberedelse gjort att vederbörande antingen blivit en hoppjerka, som ingen velat ha eller vid första tillfälle sagt upp, eller också kommit i dåligt sällskap och blivit arbetsskygg. Genom medverkan av tidigare klasslärare har de emellertid spårats upp och lär nu genom praktisk yrkesorientering på arbetsvårdsinstitut få möjligheter att lära ett yrke och återföras till nyttigt arbete och sunda vanor med inkomster och tillfredsställelse för dem själva. Men det finns exempel på att det inte alltid gått så väl. Den utredning, som 1964 verkställdes av skolöverstyrelsen, överstyrelsen för yrkesutbildning och arbetsmarknadsstyrelsen och som jag omnämnde i min interpellation, har således resulterat i skolöverstyrelsens PM den 15 juni 1965. Ansvaret läggs där på länsskolnämnderna, och jag vill särskilt trycka på vad ecklesiastikministern framhållit, nämligen »vikten av att ingen hjälpklasselev avvisas på grund av plastbrist samt att yrkesvägledning och övrig information bedrivs med sådan intensitet att helst ingen av dessa elever avstår från att skaffa sig yrkesutbildning efter den obligatoriska skolans slut». I samma promemoria framhöils att erforderliga resurser för hjälpklasselevernas yrkesutbildning borde byggas upp under en period av fem år. Då knappt ett par av dessa fem år ännu gått, är det väl för tidigt att göra något bokslut.

Jag förmodar att yttrandet fälldes av en tröttkörd lärare i Ööverilning, men undermeningen är inte att ta fel på. Vad jag emellertid vill framhålla är att skolöverstyrelsens PM har efterlevts synnerligen olika och därtill på många håll rätt dåligt. Om jag inte är fel underrättad har i många fall de särskilda avdelningarna i yrkesutbildning inte kunnat på långt när fyllas, medan på andra håll mer än 80 procent av hjälpklasseleverna gått vidare från 9:an till yrkesutbildning. Jag tror att man i Västerås, där man är mycket framåt på detta område, har något att lära ut. Men att verksamheten skötts i synnerligen positiv anda på många håll förbättrar ju inte saken för de hjälpklasselever som inte får någon god handledning i de situationer, där de bäst behöver den. Naturligtvis löser man inte denna frå ga i talarstolen. Dock vill jag inte bara ruska om något i saken. Jag skulle som lekman även vilja ge några rekommendationer, om det inte anses alltför förmätet. De gäller inte dyra och besvärliga omorganisationer, men nog är många av förslagen i skolöverstyrelsens PM så värdefulla att man borde genomföra dem litet mer allmänt. För att göra det bör man väl vara litet fastare i tonen. Kontroll har redan utlovats. Bestämmelser och viss fortbildning behövs nog också. Eftersom dessutom skolområdena är så olika stora och har så skiftande resurser är det av vikt att utnyttja de krafter som står till förfogande. Det innebär att man bör ta till vara det förtroende som hjälpklasseleverna fått för sina specialoch klasslärare. Kontakten är i dessa fall särskilt stor, eftersom klasserna är små. Hjälpklasseleverna är ofta tillbakadragna och rädda för att träffa nya människor, både yrkesvalslärare och skolpsykologer. Klassläraren är den naturlige rådgivaren och vägledaren i sådana fall. Viktigast av allt för problembarn är dock efterkontakten, vilka måste skötas av klassläraren, som kan komma som en gammal god vän och hälsa på. Kommer någon annan, inställer sig genast frågan: »Vad är det nu som är på tok igen?» Många av eleverna intar liksom en avvisande skyddsställning. Vidare borde den tjänst i skolöverstyrelsen som konsulent för hjälpklasselevernas yrkesvägledning och yrkesutbildning inrättas, som folkpartiet påyrkade i en motion till vårens riksdag vilken tyvärr dock avslogs. Därigenom finge man någon inom skolöverstyrelsen som direkt kände ansvaret för dessa frågor. Till sist, herr talman, skulle jag vilja önska en boskillnad mellan skolöverstyrelsen och arbetsmarknadsstyrelsen på detta område. Jag tror att det skulle vara mycket viktigt att man sloge fast vem som verkligen har ansvaret i detta sammanhang. Med dessa ord, herr talman, ber jag än en gång att få tacka för det utförliga svaret.

Herr talman! Herr Wikberg har frågat mig dels om jag anser att en samordning av skilda trafikföretags dispositioner bör ske för att eventuella organisatoriska förändringar icke skall leda till en standardsänkning för den berörda befolkningen, dels om jag är beredd att snarast ta initiativ till en nödvändig samordning av de statliga trafikföretagens planering för att så långt som möjligt kompensera inskränkningen i järnvägens persontrafik med motsvarande förbättringar av postverkets busstrafik.
Inför den förestående tidtabelländringen för statens järnvägar förefaller förändringar i form av indragning av persontåg och hållplatser vara talrika, i varje fall i Norrlands inland. Vi förutsätter att SJ:s dispositioner är vidtagna i enlighet med de allmänna riktlinjer som av riksdagen angivits för företagets verksamhet.
Då fråga uppkommer om indragning av olönsamma persontåg undersöker statens järnvägar alltid möjligheterna att ordna ersättningstrafik. Om statens järnvägar inte i egen regi driver linjetrafik med buss i berört område kontaktas andra trafikföretag, vilka kan tänkas vara intresserade av ersättningstrafiken. I det inre av Norrland blir det därvid ofta postverkets väl utvecklade nät av diligenslinjer som tar hand om trafiken.
De samhällsägda trafikföretagen har emellertid ett stort gemensamt ansvar gentemot den berörda befolkningen, ett ansvar som förefaller i icke tillräcklig omfattning beaktats vid förändringar inom järnvägens persontrafik. Detta har tagit sig uttryck i aviserade indragningar av persontåg och av hållplatser utan beaktande av om alternativa kollektiva kommunikationsmedel står den berörda allmänheten till buds. I många fall förefaller det dock som om problemen väsentligen skulle kunna lösas genom en samordning mellan postverkets busstrafik och SJ:s persontrafik.
Samarbetet mellan statens järnvägar och postverket i frågor av detta slag har enligt mina erfarenheter hittills fungerat bra. Postverket måste givetvis också anlägga företagsekonomiska synpunkter på sina trafikengagemang. Jag vill emellertid erinra om att såväl SJ som postverket från och med I fall där SJ mot ersättning upprätthåller olönsam järnvägstrafik för att ge en bygd tillfredsställande transportförsörjning, lägger man inte ned trafiken utan att frågan om ersättningstrafik har ordnats.
Med hänvisning till det ovan anförda anhåller jag om kammarens tillstånd att till statsrådet och chefen för kommunikationsdepartementet få ställa följande frågor: a. Anser statsrådet att en samordning av skilda trafikföretags dispositioner bör ske för att eventuella organisatoriska förändringar icke skall leda till en standardsänkning för den berörda befolkningen? b.
Med svagt trafikunderlag är det vanligen mycket dyrare att upprätthålla en tillfredsställande transportförsörjning med järnvägstrafik än med landsvägstrafik. En övergång från olönsam järnvägstrafik till busstrafik är i regel inte endast ekonomiskt motiverad utan innebär ofta att trafiken kan anpassas bättre till trafikunderlag och bebyggelse. Den ordning som tillämpas innebär således inte enbart kontakter och samråd mellan de statliga trafikföretagen utan också med andra berörda trafikföretag.
Är statsrådet beredd att snarast ta initiativ till en nödvändig samordning av de statliga trafikföretagens planering för att så långt möjligt kompensera inskränkningen i järnvägens persontrafik med motsvarande förbättringar av postverkets busstrafik?

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Palme för svaret på mina frågor. Bakgrunden till att jag ställde interpellationen är följande: I samband med tidtabelländringen den 28 maj i år aviserades såväl persontrafiknedläggelse på vissa bandelar som tågindragningar på flera järnvägslinjer, bl.a. inlandsbanan. Eftersom valmöjligheterna beträffande trafiken på den sistnämnda banan redan nu är mycket begränsade uppsökte vi, några riksdagsmän från Jämtland, kungl. järnvägsstyrelsen den 14 februari i syfte att få åtminstone en av de aviserade tågindragningarna uppskjuten tills viadre. Vår framställning vann dock inget gehör hos vederbörande. De motiverade sin inställning med att resandefrekvensen var för låg och således inte passade in i SJ:s trafikpolitik som affärsdrivande företag. På vår fråga om någon samordning mellan SJ och post verket rådde i dylika indragningsfrågor för att kompensera inskränkningen av SJ:s persontrafik fick vi till svar att kungl. järnvägsstyrelsens uppgift var att till poststyrelsen anmäla aviserade indragningar. För att göra bilden klarare bör inskjutas att SJ och postverket har monopol på den reguljära trafiken i stora delar av inre Norrland. När så förslaget om tidtabell för postdiligenslinjerna kom visade det sig att man inte hade tagit hänsyn till förändringarna i järnvägstrafiken bl.a. beträffande tidtabellen för den s.k. matartrafiken från järnvägsstationer till längre bort liggande bygder.

Jag har uppehållit mig vid kommunikationsproblemen i Norrlands inland och framför allt i Jämtland, eftersom dessa problem ligger mig nära. Jag är emellertid medveten om att de sannolikt är till finnandes inom glesbygdsområdena över huvud taget i vårt land. Dessa frågor har nu fått ytterligare aktualitet sedan jag ställde min interpellation, eftersom vi nu har fått en liten inblick i de trafikpolitiska riktlinjer som håller på att dragas upp av SJ att gälla efter 1968 och som skulle innebära att all persontågstrafik så småningom skulle upphöra. Ungefär samtidigt får man läsa i tidningspressen att generaldirektör Vahlberg i vägoch vattenbyggnadsstyrelsen har uttalat att den tid inte är långt borta då man vid detta verk får börja handla som SJ, d.v.s. lägga ned vägar i glesbygderna som inte är tillräckligt relativt lönsamma. Om detta är riktigt är det väl en grundlig antiklimax till att SJ ställer bättre vägar i utsikt som ersättning för järnvägstrafiken. Det torde finnas anledning att återkomma i dessa frågor senare, men jag skulle nu vilja fråga följande: Hur stämmer detta med de riktlinjer för lokaliseringspolitiken som riksdagen fastställde 1964? Hur stämmer detta med vad inrikesministern skrev i propositionen om lokaliseringspolitiken, nämligen att samhället måste bära ansvaret för att befolkningen tillförsäkras en rimlig servicestandard även i de glesbygder, de områden, där lokaliseringspolitiska insatser inte blir möjliga? Statsrådet Palmes svar på min interpellation var i sak positivt, och jag vill än en gång tacka för det. Jag har emellertid med det anförda, framför allt med det konkreta exempel som jag angav, velat påvisa att samordningen i praktiken inte alltid fungerar så väl Jag hoppas emellertid att statsrådet Palme kommer att förbruka en del av den energi som han är känd för att besitta till att ta itu med dessa frågor så att de blir lösta på ett för glesbygdsbefolkningen vettigt och tillfredsstäl
Herr talman! Det är omöjligt för mig att uttala något om det konkreta exempel som herr Wikberg anförde, ty jag känner inte till det.

Enskilda tågindragningar kommer inte upp till departementets prövning. När det däremot gäller nedläggning av bandelar gör vi ailiid en mycket noggrann prövning och försöker se till att en hygglig ersättningstrafik kommer till stånd. Det har lagts ned rätt många bandelar i vårt land, och när så skett har det trots allt förekommit ganska få klagomål. Man har nämligen funnit sig till rätta med det nya och sett att vi ändock försökt göra en insats för att klara upp problemen. Det är såvitt jag förstår inte bara fråga om en anmälningsplikt i detta fall, utan det sker också ett samråd mellan verken. Såsom jag angivit i mitt svar kommer även de privata trafikföretagen in i bilden. Bara i herr Wikbergs eget län är det ett fyrtiotal trafikföretag som erhåller statsbidrag av varierande storlek för att bedriva annars olönsam busstrafik. De samordningsproblem som vi står inför och som jag är övertygad om att myndigheterna skall göra sitt yttersta för att lösa på ett hyggligt sätt gäller alltså såväl de statliga myndigheterna som dessa privata företag. Detta strider ju mot tanken att SJ skulle ha ett monopol över hela detta fält, där det finns så många privata bussföretag. Jag har slutligen inte anledning att nu ta ställning till huruvida allmänna vägar bör omvandlas till enskilda vägar eller i stället bör omhändertas av primärkommuner och landsting. De funderingar som generaldirektör Vahlberg fört fram måste ha varit mycket långsiktiga. När det är fråga om att nedlägga en enskild väg går det i praktiken till så att en framställning görs till Kungl. Maj:t, där det också finns möjlighet att överklaga beslutet. Alla sådana fall har vi prövat mycket noga. I de fall som jag hittills haft till prövning — och det är rätt många — har man i allmänhet med stora ekonomiska insatser byggt eller rustat upp en stor allmän väg, en riksväg eller en länsväg, varvid man har kunnat dra in en del enskilda vägar som snirklat omkring den nya vägen. Vi har ändå även i sådana fall varit försiktiga och behållit dessa vägar under allmänt underhåll när det funnits en koncentrerad bebyggelse och när rätt många människor berörts. Men man kan inte in absurdum behålla ett vägnät som varit dimensionerat för en annan tid när man nu med vissa ansträngningar trots allt försöker bygga upp ett bättre och modernare vägnät.

Herr talman! Den metodik som statsrådet Palme omtalade för nedläggning av vägar torde avse de nu gällande reglerna. Generaldirektör Vahlbergs yttrande gällde ju den framtida politiken på detta område, och jag hoppas i högsta grad att det var i detta fall till ytterlighet långsiktigt.

Det tråkiga är ju, att i den mån kommunikationerna blir helt otillfredsställande, det framför allt är de grupper som har det sämst ställt som blir mest klämda. Vi har i glesbygdskommunerna proportionellt sett en stor grupp åldringar — det känner statsrådet Palme säkert bättre till än jag — och det är som sagt beklagligt att de som i de flesta fall är beroende av de reguljära trafikmedlen skall komma i kläm.
Herr talman! Det är klart att det är svårt att definiera vad som menas med en tillfredsställande transportförsörjning. Jag vet att man inom SJ stundom har arbetat efter den mallen att, om det gäller utpräglat trafiksvaga delar, en resemöjlighet i vardera riktningen morgon och eftermidag får anses som en någorlunda hygglig trafikförsörjning. Därför förvånar mig det exempel som jag nyss hörde.

Det måste ju till syvende og sidst i mycket stor utsträckning ändå bli den kommunala självstyrelsen och det kommunala ansvaret som vi får satsa på, ty staten kan inte hålla reda på allt. Kommunerna som har kännedom om problemen i bygden har ofta bättre förutsättningar än vad vi har från kanslihusets eller de centrala ämbetsverkens horisont.

Herr talman! Herr Höbinette har frågat inrikesministern om han uppmärksammat de svårigheter som länsstyrelsernas nuvarande öppethållandetider skapar för främst de förvärvsarbetande och om han är beredd medverka till en sådan ändring av bestämmelserna att länsstyrelsernas öppethållande ändras och förlängs. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara interpellationen. ligt länsstyrelsernas bestämmande. Om arbetstiden viss dag är kortare än sex timmar, får tiden för öppethållande inskränkas till 31/2 timmar, om det kan ske utan olägenhet. Motsvarande föreskrifter finns i instruktionen för överståthållarämbetet. Föreskrifterna överensstämmer med motsvarande bestämmelser i allmänna verksstadgan. Interpellanten anser att länsstyrelsernas expeditioner bör hållas öppna en kväll i veckan. Jag delar interpellantens uppfattning att ett behov av sådant öppethållande kan föreligga. Det torde framför allt gälla passexpeditionerna, där personlig inställelse är nödvändig både vid ansökning om och avhämtande av pass. I Stockholm håller överståthållarämbetet sedan flera år passoch kassaexpeditionerna öppna för allmänheten en kväll i veckan under vårmånaderna, då besöksfrekvensen är störst. Också länsstyrelserna i Malmö och Göteborg har sedan någon tid motsvarande anordning. För att möjliggöra en mera vidsträckt användning av systemet med kvällsöppethållande av vissa expeditioner utan att det skall bli fråga om övertidstjänstgöring för vederbörande personal, har Kungl. Maj:t nyligen beslutat att samtliga länsstyrelser får omfördela veckoarbetstiden i erforderlig utsträckning. Jag förutsätter att länsstyrelserna är uppmärksamma på om en rimlig service mot allmänheten kräver att den skall kunna vända sig till länsstyrelsen någon kväll i veckan och att de begagnar den möjlighet de nu har fått att på ett smidigt sätt ge allmänheten sådan service.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Lundkvist för ett i mitt tycke synnerligen positivt svar. Jag noterar att statsrådet delar min uppfattning att det verkligen behövs ett visst öppethållande på andra tider än som nu sker. Jag tycker också att den lösning som statsrådet föreslår, att man skall försöka omfördela veckoarbetstiden för att på det sättet kunna ge en extraservice åt allmänheten, är intressant. Lyckas statsrådet med det, då är jag den förste som skall gratulera, ty jag förstår att det inte kan vara någon lätt uppgift. Jag har ju en viss kännedom om statliga verks och myndigheters sätt att bedöma sin arbetsbörda, och skall man tro dem är de naturligtvis överbelastade. Den väg som statsrådet föreslår kan därför inte vara någon lätt väg, men går det så är det bra. Jag skall inte lägga sten på börda ytterligare, ty det är som jag sade kanske en känslig väg, men jag tycker nog att det är litet väl begränsat när statsrådet Lundkvist talar enbart om passexpeditioner. Det finns kanske också andra expeditioner som man skulle kunna pröva att hålla öppna. Körkortsoch bilärenden är en stor grupp av ärenden i dagens samhälle, och jag har personligen haft erfarenhet av att det kan vara lättare att gå upp på länsstyrelsen och tala med någon tjänsteman och diskutera en fråga eller skaffa de upplysningar man behöver än att skriva. Jag tror nämligen att det för många är svårt att avfatta en missivskrivelse eller ett följebrev till en handling för att få sin synpunkt ordentligt klarlagd. Om det går bra med passexpeditionerna som statsrådet i första hand tänker inrikta sig på, kunde man sedan vidga detta något, även om det sker med ett visst motstånd. Man skulle då kunna tänka på bilsektorn.
Herr talman! Jag vill bara med anledning av herr Häöäbinettes inlägg säga som ett förtydligande att jag med mitt svar inte har avsett att till passexpeditionerna begränsa denna möjlighet till öppethållande på kvällstid, utan självfallet kan det också gälla ärenden av annan karaktär. Jag har bara nämnt passexpeditionerna som ett exempel som säkerligen är särskilt aktuellt i sammanhanget. a) i skrivelse till Kungl. Maj:t anhålla om skyndsam utredning av frågan om en sådan utformning av beskattningssystemet, att detsamma kunde användas i den aktiva lokaliseringspolitikens syfte; och

Herr talman! Högerpartiet har nu liksom under tidigare år föreslagit, att riksdagen måtte besluta om rätt till avskrivningar på återanskaffningsvärdet för maskiner och inventarier. Vi är alla överens om att den hårda konkurrensen och vårt höga kostnadsläge kräver att näringslivet förfogar över arbetsbesparande maskiner och redskap. Men utvecklingen går oerhört snabbt, den maskinella utrustningen blir snart omodern och måste bytas ut då den inte längre är lämpad för sitt ändamål. Det bör också vara ett gemensamt intresse för både företagare och anställda i vårt näringsliv att man har möjlighet att förfoga över maskiner som fyller kraven på effektivitet och modernitet; detta är ju ändå förutsättningen och grunden för att högsta effektivitet och kvalitet skall kunna upprätthållas inom produktionen. Den våldsamma inflationen gör, att när maskinbeståndet skall förnyas har priserna blivit högre, och det innebär i sin tur att större kapital krävs för ersättningsanskaffningen. Metodiken att göra avskrivningarna på inköpspriset innebär att man åstadkommer en kapitalförstöring, som i sin tur vållar svårigheter för näringslivet med hänsyn till dess konkurrensförmåga. Under årens lopp har en hel del utredningar sysslat med dessa problem, och i stort sett har man väl varit lyhörd för dessa krav och ansett att det föreligger fog för de framförda önskemålen. Att återanskaffningspriset skall få användas som avskrivningsunderlag är redan accepterat, då staten för sina affärsdrivande verk — såsom statens järnvägar, postverket och telegrafverket — sedan några år tillbaka tilläm par just denna princip. Inte minst med hänsyn härtill borde det vara rimligt att även det enskilda näringslivet skall få tillämpa samma princip. Nu säger emellertid utskottsmajoriteten att det är krångligt och besvärligt att införa lagbestämmelser på detta område. Vi föreslår i motionerna att en schablon bör införas, vilket innebär att dessa avskrivningar skall göras på 120 procent av inköpspriset. Det innebär helt enkelt, att om maskinerna är utslitna t.ex. efter fem år och skall förnyas så har man genom avskrivningarna nått fram till 120 procent av det inköpspris som gällde fem år tidigare. Detta kan ju inte innebära något som helst krångel. Vi hävdar därför att det inte finns någon anledning att genom nya utredningar försena denna reform. Vi har av den anledningen till detta betänkande fogat en reservation med beteckningen B 4 som kräver omedelbar lagstiftning och till vilken jag ber att få yrka bifall. Vår blanka reservation under A 2 innebär att vi vill understryka vad utskottet anfört om önskvärdheten av högre initialavskrivning på byggnader i jordbruk och rörelse. I anslutning härtill vill jag uttrycka den förhoppningen, att då nu företagsskatteutredningen enligt riksdagsberättelsen kommer att avlämna betänkande härom under detta år finansministern snarast avlämnar proposition i ärendet.

Herr talman! Föreliggande betänkande — bevillningsutskottets betänkande nr 35 — behandlar avdrag vid beskattningen för värdeminskning av maskiner, inventarier och byggnader, m.m. Låt mig först säga några ord om avskrivningsreglerna när det gäller byggnader i jordbruk och rörelse. I motionerna 1:99 och II:132 har representanter för de tre oppositionspartierna begärt ett förslag senast till 1968 års riksdag om högre initialavskrivning på sådana byggnader. I motionerna framhålls att de avskrivningsregler som för närvarande gäller inte är tillfredsställande utformade. Avskrivningstakten överensstämmer inte med den värdeminskning som byggnaderna undergår. Den snabba tekniska utvecklingen ställer allt större krav på förnyelse och förändringar av produktionsutrustningen inom alla näringsgrenar, vilket också medför att byggnader som ingår i rörelse ofta måste bli föremål för genomgripande ombyggnader. I våra dagar är en beräknad ekonomisk livslängd på mellan 40 och 33 år för verkstadsbyggnader och mellan 60 och 50 år för jordbrukets drifts byggnader, m.m. byggnader en alltför lång tidrymd. Dessa tidrymder motsvarar den avskrivningsprocent som nu är tillåten. Inom utskottet har man varit ense om önskvärdheten av att avskrivningsregler bör införas som medger högre initialavskrivning när det gäller byggnader i jordbruk och rörelse. Utskottets majoritet liksom övriga utskottsledamöter anser, att dessa avskrivningsregler i första hand bör prövas av företagsskatteutredningen, och det förväntas att denna utredning redan under detta år skall avlämna ett delbetänkande härom. Utskottsmajoriteten menar att förslag till nya regler om avdrag för värdeminskning på byggnader kan föreläggas inom en relativt snar framtid. Reservanterna bakom reservation nr 1 — representanter för folkpartiet och centerpartiet — menar emellertid att vi nu väntat så länge på förslag till sådana nya regler för avskrivning på byggnader, att det är hög tid att något händer. Vi föreslår därför att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t måtte hemställa om förslag till 1968 års riksdag på denna punkt. Jag yrkar bifall till den vid punkten A fogade reservationen nr 1. Under punkten B i utskottets utlåtande beträffande avdrag för beräknad framtida prisstegring på maskiner och inventarier yrkar mittenpartiernas utskottsrepresentanter en skyndsam utredning om och förslag till rätt för avskrivning på återanskaffningsvärdet för maskiner och verktyg. Värdeminskningsavdraget syftar ju till att bygga upp en reserv inom företagen, vilken skall möjliggöra att genom nyanskaffning ersätta det i företaget arbetande kapitalet när detta förslits. Det är då ur företagsekonomisk synpunkt naturligtvis riktigt att avskrivningen sker på den summa, som behövs för att vid utrangeringen återanskaffa ifrågavarande maskin eller inventarie. Under en femårsperiod — den tidslängd varunder en maskin får avskrivas — undergår genom inflationen maskinens inköpspris en betydande höjning. Det rör sig om cirka 20 procent på fem år. Härtill kommer att vid ersättningsköp maskiner och andra inventarier på grund av tekniska förbättringar — utvecklingen går ju härvidlag mycket snabbt framåt — ofta är betydligt dyrare än de förslitna och utrangerade. Detta medför naturligtvis att de nya maskinerna i regel är värdefullare och mera produktiva för företaget, men denna successiva fördyring av företagens utrustning medför ofta betydande finansieringsproblem och = företagen borde därför ha rätt att gardera sig mot de ökade nyanskaffningskostnader som penningvärdeförsämringen medför. Jag anser också att den ogynnsamma utvecklingen av företagens självfinansieringsmöjligheter, vilka ju sjunkit mycket starkt under de senaste åren, motiverar ett bifall till förevarande motion, så att företagen kan ges ökade möjligheter till nyanskaffning. Detta skulle innebära en stimulans för investeringsviljan inom de svenska företagen, vilket ju samhällsekonomiskt är av stor betydelse. Herr talman! Jag yrkar bifall till den vid punkten B fogade reservationen nr 3. I reservationen nr 5 vid punkten C har mittenpartiernas utskottsledamöter anslutit sig till den i centerpartimotioner framförda uppfattningen, att beskattningssystemets utformning kan ha stor betydelse för en aktiv lokaliseringspolitik. Denna erfarenhet har gjorts i andra länder där olika åtgärder för skattestimulans regelbundet ingått bland de lokaliseringspolitiska medlen. I vårt land har investeringsfonderna i några fall använts för att intressera företag för att investera i områden, som behövt lokaliseringspolitiska insatser. Bl. a. har företag fått använda sina fonder för investeringar på expansiva orter, om de samtidigt förbundit sig att etablera eller att bygga ut sin verksamhet i områden som behövt ökad sysselsättning. Skatteinstrumentet användes således redan nu i lokaliseringspolitiskt syfte.

Ett medel som lämpligen kunde övervägas vore att i stödområdena medge en högre initialavskrivning på byggnader i rörelse. Herr talman! Jag yrkar därmed också bifall till reservation 5 under punkten C.

Herr talman! I det knippe av motioner som behandlas i bevillningsutskottets betänkande nr 35 finns en motion som jag lämnat tillsammans med några medmotionärer från högern och folkpartiet och som utmynnar i en framställning om att högre avskrivning skall kunna medges de första åren efter anskaffandet av byggnader i rörelse och jordbruk. Frågan är ingalunda ny, den har varit på riksdagens bord i flera år. Men kravet på ändring av beskattningsreglerna på detta avsnitt växer sig för varje år allt starkare, och så länge inte ändring sker lär väl också frågan återkomma. Nuvarande avskrivningsregler innebär att avskrivningarna på byggnader sker med lika belopp varje år under byggnadens beräknade livslängd. Avskrivningsprocenten varierar i regel mellan en och tre procent beroende på arten av byggnaden. Det blir alltså en ganska lång period över vilken avskrivningarna fördelas. Den verkliga värdeminskningen de första åren blir oftast betydligt större än medgivna av skrivningar. Behovet att få göra avskrivningar torde också hos ett företag vara större åren strax efter den betydande investering, som anskaffandet av en byggnad innebär. Många gånger kanske också ett byggnadsföretag har genomförts för att sätta i gång ett produktionsprojekt, som snabbt måste verkställas för att det skall ge resultat, men som också kan ha relativt kort varaktighet. Den snabba strukturomvandling vi nu upplever kan vidare innebära, att den ekonomiska livslängden för byggnader blir avsevärt kortare än den tillåtna avskrivningstiden. De nuvarande reglerna för avskrivning på byggnader kan inte sägas vara produktionsvänliga eller investeringsuppmuntrande. I andra sammanhang talar man ofta om hur viktigt det är i nuvarande något vacklande konjunktur att näringslivets investeringar uppmuntras. Jag finner det angeläget att något verkligen sker på detta område inom en snar framtid. Utskottet har i år liksom i fjol uttalat önskvärdheten av att sådan ändring av avskrivningsreglerna genomföres, att högre initialavskrivning medges. Men man vill avvakta förslag från företagsskatteutredningen. Vi menar att om man har en åsikt om att en ändring bör komma till stånd, kan man också säga detta i en skrivelse till regeringen. Det är detta förslag som reservanterna har enat sig om och som förs fram i reservation nr 1. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till denna.

Herr talman! Jag skall be att få säga några ord om reservation 6, som gäller investeringsfondernas användning i lokaliseringspolitiskt syfte. Hittills har användningen av dessa fonder enligt reglerna varit så att säga konjunkturpolitiskt betonad. Fonderna skulle användas på så sätt, att när kon byggnader, m.m. junkturen i det eller de geografiska områdena eller branscherna går ner, skulle man ha möjlighet att taga dessa investeringsfonder i anspråk. I en motion från centerpartiets sida har vi med fog hävdat nödvändigheten av att man inte ser detta enbart som en helhet för landet utan att man tar hänsyn till de olika geografiska områdena.

Om man är medveten om detta bör det anses vara riktigt att även investeringsfonderna får tjäna sitt syfte i lokaliseringspolitisk användning. Detta har vi i en partimotion yrkat, inte minst med tanke på det läge som för närvarande råder. Jag syftar då inte bara till vad man kan kalla det nordliga stödområdet, utan över huvud taget på delområden i hela vårt land. För dessa områden är det nödvändigt att man följer denna riktlinje. I anledning av detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservation 6 i bevillningsutskottets betänkande.

Herr talman! De flesta av de frågor som behandlas i bevillningsutskottets betänkande nr 35 är ju gamla bekanta, som varit föremål för riksdagens behandling en följd av år och som man flitigt kommer tillbaka till från motionärer och reservanter. Det är alldeles klart att man kan anföra skäl för en generösare behandling i beskattningshänseende på många olika områden inom samhällslivet, men på dessa punkter har man från utskottets sida tidigare intagit en ståndpunkt, som majoriteten i utskottet för närvarande inte anser att det finns anledning att ändra på. En punkt som behandlas i en reservation i utskottets betänkande gäller värdeminskning av maskiner och inventarier. I detta sammanhang vill utskottet erinra om att dessa frågor är ganska generöst behandlade i vårt land i jämförelse med vad förhållandet är i andra länder. Det finns inte skäl att gå för långt när det gäller skatteförmåner i detta sammanhang. Man kan inte säga att vi behandlar dessa frågor mindre generöst än andra, utan förhållandet är det motsatta. När det gäller en annan fråga, initialavskrivning för byggnader till jordbruk och rörelse, har utskottet uttalat den uppfattningen, att det är angeläget att man får en ändring just på detta område. Utskottet delar väl alltså i princip motionärernas uppfattning på denna punkt, men det är ju så, att företagsskatteutredningen har dessa ting under övervägande, och man räknar med att den kommer att lägga fram sitt förslag redan under 1967. Då finns det enligt utskottets mening inte någon anledning att nu i en särskild riksdagsskrivelse ytterligare påpeka dessa krav. När det sedan gäller punkten angå ende skatteförmåner i samband med lokaliseringspolitiken, så har bevill ningsutskottet uttalat den principiella uppfattningen att man skall skilja på dessa ting. Har riksdagen fattat ett beslut som innebär att staten skall ge 1okaliseringspolitiken ett speciellt stöd, så skall det vara på det sättet; då bör man inte blanda in skattepolitiska åtgärder i detta sammanhang utan konsekvent följa den linje som riksdagen sålunda har beslutat. Utskottsmajoriteten tror att det är en riktig väg att gå. Vi skulle kunna befara att vi kommer in på områden, som det kan bli svårt att bemästra, om vi blandar in skatteförmåner i dessa lokaliseringspolitiska strävanden. Vad sedan gäller investeringsfonder nas användning för annat ändamål än i konjunkturutjämnande syfte har det redan förekommit, att investeringsfonderna i vissa sammanhang har utnyttjats i lokaliseringspolitiskt syfte.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

Herr talman! Jag vill påminna herr Paul Jansson om det i rätt stor utsträckning förändrade läge, som näringslivet i större delen av vårt land för närvarande befinner sig i. Syftet med vår motion när det gäller användningen av investeringsfonderna har inte varit att detta skulle tjäna enbart industrin utan att det, som jag ser det, skulle skapa trygghet för de anställda ur sysselsättningssynpunkt. Till detta vill jag, herr talman, knyta den reflexionen, att om man har tagit del av vad finansministern har uttalat under den senaste tiden, finner man att dessa uttalanden harmonierar i mycket stor utsträckning med tankegångarna i den motion som vi från centerpartiets sida har väckt. Låt mig, herr talman, utöver detta bara säga följande till herr Paul Jansson! Om det inte funnes oro på arbetsmarknaden, varför skulle man 'då framlägga förslag om den nya investeringsbank, som skall behandlas vid ett senare tillfälle här i riksdagen? Som framgår av den motion och den reservation som vi har avgett från centerpartiets sida, kan vad vi här föreslår betraktas som något av medlen för att säkra sysselsättningen och tryggheten.
Herr talman! Herr Paul Jansson framhåller här, att utskottet avvisar skatteinstrumentet som ett lokalise ringspolitiskt medel och menar att det räcker med de stödåtgärder, som redan finns. Jag vill bara påpeka, att man ju har gjort avsteg från denna princip, när man har använt investeringsfonder i lokaliseringspolitiskt syfte.

Jag tycker emellertid att man, när man redan gjort avsteg från principen, också bör kunna utreda, om det inte finns metoder och skatteinstrument som mera generellt kan tillämpas i lokaliseringspolitiken — således skatteinstrument som kan få användas av alla typer av företag inom stödområdena. Jag tycker att man kommer bäst fram på den vägen. Jag vill också påpeka att man inom länder, t.ex. Norge, som har drivit 1okaliseringspolitik längre tid än vad vi har gjort, anser att de skatteinstrument och skattemedel som används i lokaliseringspolitiskt syfte har haft en viss betydelse. Jag vill också erinra om att i remisssvaren till den Näslundska kommitténs betänkande föreslog bl.a. Industriförbundet och Arbetsgivareföreningen användande av vidgade avskrivningsmedel såsom en lokaliseringspolitisk åtgärd. »En tänkbar väg», säger de, »är att bereda stöd åt företagsamheten i utvecklingsorter genom vissa skattelättnader.

Herr talman! Det finns inte anledning att förlänga denna debatt alltför mycket. Jag vill emellertid säga till herr Sundin, att han kan vara förvissad om att han inte behöver vara rädd att stå ensam i strävandena att trygga sysselsättningen här i landet. Inte minst det socialdemokratiska partiet har visat vilka vägar man där är beredd att beträda för att klara den uppgiften. Vi har bl.a. lokaliseringspolitiken och en aktiv arbetsmarknadspolitik, som verkar för detta. Det är inte fråga om annat än att det förändrade läget på näringslivets område ägnas uppmärksamhet. Herr Sundin pekade bl.a. på en fråga som har kommit in i bilden, nämligen inrättandet av en investeringsbank, som vi skall använda för att i framtiden, alltså även på lång sikt, trygga sysselsättningen för medborgarna. Jag tror nog herr Sundin och jag är överens om att det gäller att vidta åtgärder på detta område. Därmed är dock inte sagt, att man skall använda skattepreferenser i alltför stor utsträckning för att klara det hela. Herr Stefansons senaste inlägg innehöll i och för sig inget nytt. Redan i mitt första anförande framhöll jag att bevillningsutskottet inte har något emot att investeringsfonderna i vissa lägen används i lokaliseringspolitiskt syfte. Det har skett vid några tillfällen. Vi har emellertid velat understryka betydelsen av restriktivitet på detta område. Det får inte bli kutym att använda investeringsfondernas pengar för lokaliseringsändamål, ty då har man förfelat hela tanken med att ha dessa fonder som ett konjunkturutjämnande medel. Har man bestämt sig för att driva en lokaliseringspolitik, som jag tidigare sade, skall den drivas målmedvetet. Övriga medel, arbetsmarknadspolitik och annat, skall givetvis användas för att trygga sysselsättningen, men vi får inte gå för långt i vårt tänkande att lösa problemen genom skatteförmåner.
Herr talman! Jag är glad över att Paul Jansson gör den deklarationen, att vi i riksdagen är överens om att den näringspolitik som skall föras också skall trygga människors anställning. För att nå den målsättningen borde vi även vara överens om att använda alla till buds stående medel.

Herr talman! Om vi är eniga om målet och vet att medlen måste vara många borde vi väl, herr Paul Jansson, vara eniga om de olika medel som vi bör använda för att nå målet. medföra större likhet i behandlingen av skattskyldiga;

Herr talman! Bevillningsutskottets betänkande nr 36 behandlar en rad motioner, som alla syftar till ändringar i skattelagstiftningen för att åstadkomma en rättvisare beskattning av företagen samt underlätta för framför allt den mindre företagsamheten att lösa sina kapitalförsörjningsproblem genom självfinansiering. Alla dessa frågor har vid många tillfällen diskuterats här i riksdagen, och jag skulle därför kunna fatta mig ganska kort.

Nu gällande bestämmelser innebär, att deklarationsskyldighet skall ha förelegat under förluståret. Då det gäller familjeföretag får förlustavdrag utnyttjas endast om ägarförhållandet är i stort sett detsamma som vid förlusttillfället. Därav följer att, om de efterlevande till en avliden person — make eller barn — som är hälftendelägare i ett sådant företag, inte har möjlighet att behålla aktierna utan överlåter dem till den andre delägaren, så förlorar bolaget därmed rätten till förlustavdrag. Vi menar att en sådan orättvisa bör avlägsnas. Reservation nr 2 gäller genomförandet av en progressionsutjämning vid beskattningen. 1957 års skatteutredning hade förordat en sådan skatteberäkningsmetod. HReservanterna anser för sin del, att det vore önskvärt att skatteutredningens = förslag <genomföres, även om vissa ändringar i fråga om deklarationsskyldighet och sänkning av minimibelopp nu föreslås, samt att rätt till utjämning även bör finnas vid fallande inkomst. I reservation nr 3 yrkas på utredning av möjligheterna till en fullständig resultatutjämning, varvid man i första hand bör pröva kontometoden. Vi anser att en sådan öppen resultatutjämning, som är ägnad att utjämna skillnaden i inkomst mellan olika beskattningsår, får en jämnare beskattning som följd och, varför inte, också en viss sparstimulerande verkan. Reservation nr 4 gäller en grupp näringsutövare, nämligen fiskarna, som på grund av yrkets vanskligheter kan få mycket ojämna årsinkomster. Det ena året kan inkomsten vara bra, under det att inkomsten nästa år kan vara betydligt sämre, inte minst på grund av skador på fångstredskap och dylikt. Ja, i många fall kan även fångsten gå förlorad. En utjämningsfond skulle här ha ett utomordentligt värde, och därför hemställer vi i denna reservation om utredning. I reservation 5 slutligen hemställer vi också om en utredning. Det förhåller sig nämligen så att de allmännyttiga bostadsföretagen i beskattningshänseende har vissa fördelar framför hyresfastigheterna, enär de endast har att deklarera för en inkomst motsvarande 3 procent av fastighetens taxeringsvärde, alltså en schablonmetod. Vi vill nu att en utredning skall tillsättas, som skall försöka utarbeta förslag i syfte att skapa likställighet på detta område. Vid beräkning av inkomst av hyresfastighet bör avdrag få göras med visst belopp för avsättningar, avsedda för framtida reparationsbehov. Herr talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till reservationerna nr 1—535.

Herr talman! Rätten till resultatutjämning vid beskattningen har vid olika tillfällen behandlats av riksdagen. Genom beslut av 1960 års riksdag öppnades också möjligheter till förlustut jämning vid taxering av inkomst. Däremot saknas fortfarande allmän rätt att utjämna vinster under olika beskattningsår, men den särlagstiftning som finns medger t. ex, insättning av medel på s.k. skogskonto. Det finns företagargrupper, t.ex. jordbrukare och fiskare, vilkas inkomster är av ytterst varierande storlek under olika år och som därför tillfälligt drabbas av en orimligt hård beskattning. Det finns redan nu vissa undantag. Rörelseidkare och i viss utsträckning också jordbrukare har vissa möjligheter att genom olika åtgärder utjämna inkomster över olika år, men brist på kapital lägger ofta hinder i vägen för dessa dispositioner. Man kan helt enkelt inte utnyttja de möjligheter som nuvarande skattelagstiftning erbjuder. Man får ta stöten när den kommer — kanske under ett dåligt skördeår. I motion nr 226 här i kammaren, som jag har undertecknat, berörs rätten för fiskare att göra avsättning till resultatutjämningsfond. Kan man över huvud taget tala om inkomstfluktuationer, så är det inom fisket. Aldrig har fisket bedrivits så intensivt som nu, och aldrig har investeringar i fartyg och utrustning varit större. Trycket på våra fiskare har särskilt under det senaste året vuxit oroväckande, kanske främst genom att det naturliga underlaget för fisket minskar, av orsaker som man hittills vet ytterst litet om. Situationen på Västkusten börjar bli allvarlig, då havsfisket närmar sig en kris, För att bevara och stärka vårt fiskes ställning och sätta yrkesutövarna i stånd att förnya tonnage och utrustning och därmed trygga själva basen för nyrekrytering och fortsatt fiske ter det sig ofrånkomligt, att samhället ger fiskarkåren möjlighet till skattemässig resultatutjämning. I Norge t.ex. betraktas en sådan ordning numera som någonting självklart. Norska fiskare åtnjuter säravdrag med 12 procent på den skattepliktiga inkomsten — förutsatt att de fiskat minst 15 veckor till havs. Avdraget är maximerat till 3 000 kronor. De har vidare möjlighet att under år med goda inkomster skattefritt avsätta 20 procent till en driftfond för senare förvärv — kanske under inkomstmagra år — av båt, redskap och andra förnödenheter för fisket. Dessutom har de lindrigare progressiv beskattning. Danska fiskare har också betydande skatteförmåner. Under sådana förhållanden är det inte lätt för våra fiskare att stå sig i konkurrensen. Det bör kanske även beaktas, att en i flera avseenden så likvärdig grupp som vårt sjöfolk — fullt i sin ordning — kompenseras genom skattelättnader för att sjömännen i så stor utsträckning nödgas avstå från de fördelar i land, som samhället erbjuder övriga skattebetalare. Havsfisket, som nu bedrives från allt större fartyg och allt längre bort från hemkusten, är i dag mera jämförbart med sjöfart än tidigare. Utskottet åberopar nu 1957 års skatteutredning när det gäller allmän rätt till skatteutjämning genom kontoinsättningar. En av anledningarna till att utredningen avstod från att framlägga förslag i ämnet var svårigheterna att göra nödvändiga begränsningar i kontometodens tillämpning. Man menade också att metodens räckvidd var så begränsad, att den bara kunde bli av värde för dem som från början hade sådana vinstförhållanden att möjlighet fanns att göra erforderliga avsättningar. Men om vinstförhållandena ändras år från år — och det är verkligen fallet inom fisket — föreligger ju ännu starkare skäl för en resultatutjämning. Utskottet medgav också i fjolårets utlåtande, att det inte minst ur rättvisesynpunkt skulle vara till fördel, om möjligheter öppnades till en mera vidsträckt resultatutjämning vid beskattningen. När det gäller fiskarkåren vill jag som bohuslänning starkt understryka rättvisesynpunkten. Den förtäckta resultatutjämning, som nuvarande skattelagstiftning ger möjlighet till, har nog ingen större betydelse i detta samman hang. Som bekant finns inte alltid kapital när det behövs. I föreliggande motioner framställs också ett utredningsyrkande angående förmånligare skatteavdrag för svenska yrkesfiskare, under åberopande av norsk och danska skatterätt. Utskottet säger sig inte vara berett att tillstyrka särbestämmelser för en specialyrkeskategori. Det är möjligt att nu gällande normer kan ändras genom en annan tillämpning av lagstiftningen beträffande denna yrkeskår, säger utskottet. Ja, man kan ju alltid hoppas. I den förhoppningen avstår jag från att hemställa om bifall till den del av motionsyrkandet, som upptages under punkten E i utskottets hemställan, men yrkar bifall till reservationen 4 under punkten D.

Herr talman! De motioner som behandlas i bevillningsutskottets betänkande nr 36 har det gemensamt ait motionärerna vill medverka till att undanröja de olägenheter som den progressiva beskattningen innebär för enskilda personer och för företag som av en eller annan anledning har ojämn inkomstfördelning under olika år. Motionärerna liksom reservanterna anser att inkomstutvecklingen på längre sikt än ett beskattningsår bör ligga till grund för bedömningen av skatteförmågan. I vår skattelagstiftning förekommer vissa avsteg från beskattningsårets slutenhet. Låt mig som exempel nämna reglerna för beskattning av ackumulerad inkomst och möjligheterna till avsättning på skogskonto. De i motionerna liksom i reservationerna föreslagna åtgärderna är avsedda att för samtliga skattskyldiga ge större möjligheter till utjämning av skattebelastningen vid varierande inkomster under olika år. Detta är som herr Yngve Nilsson har framhållit en fråga av stor betydelse för de mindre företagens självfinansiering. När det gäller reservationen nr 1 med yrkande om ändringar i förordningen om rätt till förlustutjämning liksom när det gäller reservationen nr 2 med yrkande om att riksdagen måtte antaga den föreslagna förordningen om införande av progressionsutjämning ber jag att få instämma i herr Yngve Nilssons motivering och i hans yrkanden. Beträffande reservationen nr 3 som innebär förslag om utredning i fråga om en allmän öppen resultatutjämning vill jag i likhet med motionärerna framhålla den skillnad i behandling som olika kategorier av företag utsätts för i vårt skattesystem. Så är t.ex. aktiebolag och ekonomiska föreningar berättigade att göra avsättningar till investeringsfonder. Den :möjligheten finns som bekant inte för företag som drivs exempelvis i form av enskild firma. De har en sämre situation när det gäller att sätta av medel till framtida investeringar, och de har en sämre beredskap för att möta en lågkonjunktur. I vårt broderland Norge har det varit möjligt att införa bestämmelser om investeringsfonder även för företag som drivs som enskild firma. Jag anser att olika kategorier av företag bör behandlas lika. Företagsformen får inte vara avgörande för företagens möjligheter att göra skattefria avsättningar och för deras möjligheter att bygga upp en beredskap mot lågkonjunktur eller att reservera medel för framtida utbyggnader och rationaliseringar. Jag anser att möjligheterna att införa en fullständig resultatutjämning bör utredas snarast möjligt och yrkar därför bifall till reservation 3. Herr Svenungsson har utförligt berört fiskarnas situation. Då jag vet att även herr Tistad kommer att ta upp den frågan kan jag avstå från att mera utförligt argumentera för reservation 4, Jag vill bara säga att det här är fråga om en kategori företagare som har ett särskilt starkt behov av att få göra skattefria avsättningar till en resultat utjämningsfond. Deras inkomstutveckling mellan olika år beror ju delvis på förhållanden som de själva inte bestämmer över; tillgången på fisk, närheten till bra fiskevatten, väderleksförhållanden och andra yttre omständigheter påverkar i stor utsträckning lönsamheten inom deras näring. Med tanke på den allt hårdare konkurrenssituationen är det nödvändigt att våra fiskare åtnjuter samma skatteförmåner som deras yrkesbröder i våra grannländer, vilka ju också är deras största konkurrenter. Jag yrkar därför bifall till reservation 4. Reservanterna anser att det finns starka skäl för att underhållskostnaderna för en fastighet skall få slås ut på flera år och att fastighetsägaren sålunda skall ha rätt att göra skattefria avsättningar till en reparationsfond. Underhållskostnaderna varierar mycket starkt år från år, och vissa år är de flera gånger högre än normalt. De är naturligtvis små under byggnadens första år för att sedan när reparationsbehovet sätter in stiga avsevärt. Då kan reparationskostnaderna t.o.m. vara högre än hyresintäkterna. Den dag då en genomgripande renovering av fastigheten behöver utföras kan fastighetsägaren stå inför stora kortfristiga betalningsförpliktelser, som betyder en svår påfrestning på hans likviditet. Det kan naturligtvis medföra att fastighetsägaren drar sig för att låta utföra erforderliga reparationer, vilket är till hyresgästernas nackdel. Jag tror att om även enskilda fastighetsägare bereddes möjlighet att göra årliga avsättningar till täckande av framtida kostnader för reparationer skulle detta underlätta och stimulera uppbyggnaden av reparationsfonder. En skattefri fondavsättning skulle medverka till att medel funnes tillgängliga när de stora underhållskostnaderna kommer.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

Herr talman! På den punkt vi nu behandlar har väckts ett flertal motioner innehållande förslag som alla syftar till ökad, s.k. öppen resultatutjämning; skapande av riskfonder, självfinansieringsfonder, investeringsfonder samt reparationsoch underhållsfonder för fastigheter. Det finns inom näringslivet ett betydande intresse för att på detta område få till stånd bättre lösningar än de nuvarande. Särskilt gäller detta mindre och medelstora företag. Inte minst i dagens läge när så många företag ställs på hårda prov i fråga om lönsamheten och möjligheterna att producera och att skapa sysselsättning framstår riskoch utjämningsfonder som mycket angelägna. De möjligheter som för närvarande står till buds uppvisar många brister. Jag syftar på reglerna för varulagervärdering och avskrivningsmöjligheterna för maskiner och inventarier. Det är dock många företag som inte i sin verksamhet har möjlighet att utnyttja dessa vägar, eftersom de inte har nämnvärda lager i sin rörelse. Det kan för övrigt vara oekonomiskt att binda kapital i varulager för att bygga upp en självfinansieringsfond eller en dold reserv. Man binder ju därmed i onödan kapital, vartill kommer risken för inkurans i varulagret. Inte heller torde det vara lämpligt att bygga upp en reserv genom inves teringar i maskiner. Man riskerar då att göra felaktiga investeringar. Maskiner föråldras snabbt. Den dag man eventuellt behöver utnyttja en reservfond är det heller inte säkert att man kan realisera det kapital som lagts ned i maskiner och inventarier. Någon reserv att tillgripa under dåliga år innebär alltså inte denna väg. När man tidigare diskuterat olika möjligheter att åstadkomma en lösning för att tillgodose nyssnämnda önskemål har kontometoden rönt stort intresse. Denna metod har ju också redan prövats i form av skogskonto samt i fråga om investeringsfonder för konjunkturutjämning. Såvitt jag förstår har kontometoden i dessa båda fall fungerat tämligen = tillfredsställande, och större hinder borde inte möta att vidare utvidga detta system. Det borde vara möjligt att finna en kontometod som kunde tillgodose flera av de önskemål man har från näringslivets sida att utjämna dåliga och goda år och att kunna bygga upp investeringsfonder eller fonder t.ex. för framtida underhåll. Bland fördelarna med kontometoden märks den stimulans av sparande som en fonduppbyggnad otvivelaktigt innebär och den uppmuntran av investeringar som vi ju i dag anser så angelägna för att näringslivet skall kunna bevara sin konkurrenskraft. Metoden innebär också större möjligheter till en förnuftig planläggning av investeringarna, vilket med de knappa resurser som nu står till buds måste vara av betydande värde. I reservation nr 3 har föreslagits att riksdagen måtte hos Kungl. Maj:t anhålla om utredning angående möjligheterna till en fullständig resultatutjämning genom den s.k. kontometoden. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till denna reservation i första hand. Jag vill också med instämmande i vad herrar Nilsson och Stefanson anfört, yrka bifall till samtliga övriga reservationer 1, 2, 4 och 5.